Herr talman! Ärade åhörare!

Nu sjunker den öppna arbetslösheten. Under den senaste månaden sjönk den med närmare 30 000 personer. Men det beror på att olika åtgärder ökade i en takt motsvarande 50 000 människor. Det är ju positivt att åtgärderna ökar, men ser man på dessa båda siffror finner man ändå att på en månad ytterligare 20 000 av våra invånare hamnat utanför den ordinarie arbetsmarknaden.

Lönegarantifonden, som skall hjälpa till när ett företag gått i konkurs, så att de anställda inte drabbas, har inkomster på 104 miljoner kronor per månad, men utgifterna är nu uppe i 445 miljoner kronor per månad, alltså mer än fyra gånger vad som går in i fonden. Det här är ett mått på att vårt land är i obalans. Arbetsmarknadsfonden eller, som vi normalt säger, arbetslöshetskassan är dimensionerad för drygt 2 % öppen arbetslöshet. Det talet sjunker nu på grund av att reserverna är slut. I stället får vi börja låna medel och betala ränta på dessa lån. Varje procents arbetslöshet kostar fonden på årsbasis 5-- 5 1/2 miljard kronor. Också det här är ett mått på att någonting är i otakt. Vi kan även se på den svenska industriproduktionen, som många här i kammaren har uttryckt oro över, så ock jag. Den är nu nere på 1974 års nivå. Detta kan jämföras med övriga OECD-länder, som sedan 1974 genomsnittligt har ökat sin industriproduktion med 40 %. Jag vill peka på att det stora raset i industriproduktionen skedde före regeringsskiftet. Det är mycket noga att tala om hur saker och ting har uppkommit. Det här var en dagsbild av arbetsmarknadsläget, som för mig framstår som mycket bekymmersamt. För var och en som drabbas är allt detta mycket bekymmersamt. I morgon kommer arbetsmarknadsverket att presentera en ny prognos. Den bygger på samtliga länsarbetsnämnders prognoser och även på en liten central genomgång. Jag kan försäkra kammaren att det inte är någon munter läsning. Jag beräknar att arbetslösheten innevarande budgetår, som slutar den 1 juli 1993, kommer att kosta ca 100 miljarder kronor genom kontanta ersättningar, genom satsningar på olika åtgärder och genom inkomstminskningar för staten och kommunerna. Det här är en så stor siffra att den är svår att begripa för var och en av oss, men den kan översättas till att varje arbetande i vårt land får lägga ut 2 000 kr i månaden på grund av den mycket höga arbetslösheten. Det här skall betalas. Det lånas i stor utsträckning till detta, men det skall med ränta betalas. Vem skall då betala? Jo, det är alltid produktionen, nämligen de som arbetar som får betala. Därför vill jag, herr talman, säga att det inte finns någonting mer angeläget för regeringen, inte heller för riksdagen i dess helhet, än att vi hjälps åt för att så snabbt som möjligt komma tillbaka till en fullgod arbetsmarknad. Jag vill också peka på ett antal positiva faktorer. Vi har nu mycket låg inflation. Under ett antal år på 80-talet hade vi ingen produktionstillväxt, men för både 1992 och 1993 beräknas produktiviteten öka med ca 5,5 % varje år. Vi har ett klart bättre kostnadsläge än när det var som sämst 1989. Lägre lönekostnader och ökad produktivitet har gjort att konkurrensläget högst avsevärt har förbättrats. Detta leder till att svenska företag, som under senare delen av 80-talet förde sin produktion ut ur landet, nu tar hem jobb till Sverige. Det här innebär också att utländska företag som under 80 talet inte visade något intresse för Sverige återigen visar intresse. Det är positivt. Det negativa är att den internationella draghjälp som många trodde skulle komma i höst, i dag är osäker. Ingen kan riktigt se när den kan beräknas komma. Det höga svenska budgetunderskottet, som hyfsats något i uppgörelserna med Socialdemokraterna, är också en besvärlig faktor i det här sammanhanget. Ränteläget har varit och är bekymmersamt. De finansiella marknadernas obalans har kommit att innebära att goda projekt nu inte ges pengar. Tidigare kastades pengar efter nästan vilket projekt som helst. Det här förhållandet slår ut i och för sig sunda företag. Även många enskilda personer far mycket illa av såväl ränteläget som svårigheten att få tag i pengar. Till detta kan också läggas att vi i dag måste konstatera att en mycket stor andel både stora och små svenska företag går med förlust. Man kan gå med förlust ett tag, men inte hur länge som helst, då är jobben borta. Det måste vi vara medvetna om. Problemen med resten av företagen är att de uppvisar låg lönsamhet. De har så låg lönsamhet att man inte orkar investera för framtiden -- i alla fall inte i den omfattning som regeringen och egentligen hela det svenska folket önskar. Sedan till de här femparti-uppgörelserna, som innebär ytterligare åtgärder i arbetsmarknadspolitiken. Uppgörelserna syftar ytterst till att upprätthålla kronans värde, hyfsa ränteläget, skapa långsiktigt bättre underlag för tillväxt. Naturligtvis värdesätter jag stort att vi nu kan göra ytterligare insatser för dem som har hamnat utanför ordinarie arbetsmarknad. Ingela Thalèns frågor kan jag kort besvara med: vi är beredda att diskutera alla åtgärder som vi tillsammans kan finansiera. Det är väldigt viktigt att också diskutera finansieringsdelen. Jag lade märke till att vännen Hans Andersson inte använde nämnvärt lång tid för den frågan. Det behöver man kanske inte heller göra i sitt jungfrutal. På sikt, emellertid, är det nödvändigt. Ingela Thalèn tog också upp frågan om vägarna och järnvägarna. Satsningen på vägar och järnvägar kommer att tredubblas gentemot tidigare år. Vi har bl.a. lyft ut objekt som av den förra regeringen var planlagda att komma i gång långt fram i tiden och använder pengarna till att tidigarelägga de projekt som kan komma i gång i höst, eller under våren. Några av projekten är överklagade, varför det tar lång tid. Det handlar om fyra miljarder kronor i investeringar. De mindre vägprojekten kommer att starta rätt omgående. Det kommer vi att se mycket av under kommande höst. Så till avtalsrörelsen! Under minst tre år kommer vi att få dela på en kaka som minskar. Det kan även handla om ett fjärde år. Varje människa vet att om fler än tidigare skall dela samma kaka -- vi ökar t.ex. i folkmängd -- är det svårt att skära större bitar. Om det skall räcka till alla måste bitarna bli litet mindre. Nu är ju inte kakan enbart oförändrad, utan den minskar år från år, och då går det inte att skära större bitar. Det är egentligen väldigt enkelt att inse. Någon nämnde här att industrisektorn kommer att minska med 220 000 arbetstillfällen på fyra år. Jag har samma uppgift själv, som skall presenteras i morgon. Det betyder ytterligare minus 40 000 arbetstillfällen på den här sektorn, innan Volvos planer var kända för 1993. Detta betyder att arbetsmarknadsparterna har ett avgörande, stort ansvar för sina arbetslösa kamrater, för svensk ekonomi och för alla sina medlemmar. År 1982, när Socialdemokraterna började regera, devalverades den svenska kronon med 16 procentenheter. Det var ingenting annat än en löneminskning på mellan 5 och 7 %. Vi är nu i det läget att ett mycket ansvarsfullt avtal måste till. Jag vidhåller fortfarande att om parterna vill åstadkomma någonting riktigt bra skall avtalet gälla för både 1993 och 1994. Då får vi sjunkande räntor, ökat förtroende, framtidstro till investeringar och tiotusentals människor slipper bli arbetslösa -- en del människor får även jobb. Detta är det allra bästa som man kan göra för sina medlemmar. Den här höga kostnaden för arbetslöshet skall ju betalas, och att komma fort tillbaka till ordinarie arbetsmarknad är i dag A och